Herr talman!

Det behövs frekvenser för bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige. Användningen av mobilt bredband ökar. På landsbygden är behovet extra stort eftersom det många gånger inte finns fast bredband med hög kapacitet. Samtidigt är det, särskilt med hänsyn till den säkerhetspolitiska utvecklingen, alltmer nödvändigt att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera och utbyta information effektivt och säkert med varandra. 700-megahertzbandet är användbart både för nyss nämnda aktörer och för operatörer som anlägger mobilnät för landsbygdstäckning. Regeringens ambition är att det ska skapas förutsättningar för en så snar tilldelning som möjligt av de aktuella frekvenserna. Regeringens uppfattning är att behovet av mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige samt behovet av en effektiv och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska gå att förena, och båda frågorna har hög prioritet. Telefoni och bredband, både fast och mobilt, har och kommer att ha stor betydelse på landsbygden, inte minst med den nya 5G-tekniken. I framtiden kommer även andra band än 700-megahertzbandet att användas för 5G. Inom ramen för det internationella harmoniseringsarbetet diskuteras flera sådana band. På sikt kommer också band som för närvarande används för mobiltelefoni och mobilt bredband med nuvarande teknik att kunna användas för 5G. Regeringen vidtar flera åtgärder för att främja utvecklingen av bredband och bredbandstjänster. I mitten av november anordnade PTS, Post och telestyrelsen, i samarbete med Region Västerbotten och Vilhelmina kommun, en workshop med brett deltagande av olika aktörer, däribland företrädare för Näringsdepartementet, i syfte att identifiera lösningar för att bygga fast, mobilt eller annat trådlöst bredband som kan medge överföringshastigheter på minst 30 megabit per sekund. Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 beräknat att ytterligare 850 miljoner inom ramen för landsbygdsprogrammet ska avsättas för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Därutöver kommer, genom en omfördelning inom landsbygdsprogrammets ram, 150 miljoner kronor att satsas på utbyggnad av bredband på landsbygden. Det innebär att det befintliga bredbandsstödet har ökat från 3,25 till 4,25 miljarder kronor med vår budget. Satsningarna ska göras i områden där kommersiell bredbandsutbyggnad saknas. Dessutom har regeringen möjliggjort bredbandssatsningar på 1,2 miljarder inom ramen för de tre nordliga regionalfondsprogrammen. Satsningarna inom landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen ska komplettera och förstärka varandra. Jag kommer också inom kort att presentera regeringens nya bredbandsstrategi. Sverige blir därmed även i fortsättningen ett land med en av världens bästa infrastrukturer för it-kommunikation.
Herr talman! Tack, Peter Eriksson, för svaret! Att inte vara uppkopplad och att sakna internet och telefoni är redan, och kommer i än högre grad att vara, ett rent fysiskt hinder för människors delaktighet i arbete, utbildning, sociala aktiviteter, myndighetskontakter, hälsovård - ja, snart sagt hela livet. Jag upplever att regeringen nu har fumlat bort två tre år när det gäller utbyggnad av mobilt bredband i hela landet. Det riskerar att leda till en ökad regional klyvning av vårt land. Vad består då det jag kallar regeringens fummel med bredbandsfrågan av? Jo, Post och telestyrelsen, som är den myndighet som sköter det här, annonserade redan i juli 2016 om att en auktion för det mobila bredbandet skulle starta den 1 december i år. Förberedelsearbetet hade då pågått i flera år. I auktionsunderlaget framgick det väldigt tydligt att tillgängliggörandet av 700-megahertzbandet för kommersiella tjänster också skulle gå att förena med behov som blåljusmyndigheterna hade gett uttryck för. Förhoppningarna inför auktionen var mycket stora. Dagen innan Post och telestyrelsen skulle ta in intresseanmälan för auktionen, den 31 oktober, meddelar regeringen att de tänker förskjuta hela processen med två år. Regeringen gav också MSB i uppdrag att ytterligare en gång utreda 700-megahertzbandet, trots att det redan fanns inkluderat i den förstudie som PTS tidigare gjort. På en skriftlig fråga från mig svarade Peter Eriksson så sent som den 27 september att mobiltäckning och bredbandstillgång för allmänhetens behov ska gå att förena med behovet hos aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar av att kunna kommunicera. På en dryg månad har alltså någonting hänt som får Peter Eriksson och regeringen att komma till slutsatsen att man ska lägga hela utrullningen av det för landet extremt viktiga 700-bandet i en långbänk. Konsekvenserna av ytterligare två tre års väntan på väl fungerande mobil tele och datakommunikation över hela landet blir väldigt svåra för människor, företag och samhällsorganisationer. Den av Telia och Skanova aviserade klippningen av kopparnätet runt om i landet förvärrar självklart situationen. Min fråga till Peter Eriksson inför dagens debatt var därför: På vilket sätt avser statsrådet och regeringen att möta konsekvenserna av ytterligare två tre års fördröjning av ett väl fungerande mobilt bredbandsnät för människor, verksamheter och företag i hela landet, som regeringsbeslutet den 31 oktober gett upphov till? Svaret vi har fått tackar jag för. Men det finns givetvis en hel del övrigt att önska, som vi säkert kan utveckla i den här diskussionen. Workshoppar i Västerbotten är jätteviktiga för att hitta tillvägagångssätten. Men vad gör statsrådet mer konkret, till exempel i dialog med Telia och Skanova, för att få dem att pausa nedmonteringen av det fasta telenätet? Det är bra att regeringen satsar mer pengar och därmed möter satsningen i Centerpartiets budgetmotion på en bredbandsmiljard. Men på vilka grunder hävdar statsrådet att vi ska ha en av världen bästa infrastrukturer för it-kommunikation när vi har valt att pausa hela processen i två till tre år?
Herr talman! Jag kan försäkra Anders Åkesson att jag inte har pausat denna fråga. Vi jobbar på flera olika sätt för att se till att få ut ett bra, fungerande, stabilt och säkert mobilt bredband och också fast fiber till så många som möjligt på landsbygden. Det är en av mina absolut mest högprioriterade frågor över huvud taget. I interpellationen från Åkesson stod det att detta riskerar att dröja i två år. I anförandet nu var det två till tre år. Min avsikt är att det ska gå betydligt fortare än två år att få till stånd den nya auktionen. Jag hoppas att den ska kunna komma till stånd redan under 2017, så snabbt som möjligt. Det går att förena blåljusmyndigheternas intressen och landsbygdens intressen. Alla kan naturligtvis inte få allting, men det måste gå att samarbeta. Ingen från blåljusmyndigheterna har krävt att de ska ha tillgång till hela bandet hela tiden, utan det handlar om delar av det. PTS gjorde från början en bedömning som man ansåg borde räcka till. Sedan menade myndigheterna från den säkerhetspolitiska sidan att det inte räckte med den bedömning som PTS gjort. I det läget får man försöka hitta en kompromiss som fungerar. Nu väntar jag på att de utredningar som pågår ska bli färdiga. Därefter ska vi så snart som möjligt kunna dra i gång den här processen igen.
Herr talman! Jag sa två till tre år. Tre år talar telekombranschen om när det gäller en omstart, omformulering och ommodulering av affärsmodeller. Man hade ju, statsrådet, ägnat flera år åt att förbereda för den utrullning av auktionen som skulle ske den 1 december i år. Den stoppades på obestämd tid. Det är nya utredningar. Det kommer alltså helt nya förutsättningar. Branschen själv bedömer - det underströks delvis vid ett besök av PTS i trafikutskottet så sent som i går - att det kommer att ta tid att omformulera detta utifrån nya förutsättningar. Jag är djupt oroad över att tiden kommer att rinna iväg. Jag hoppas att statsrådet har rätt: att det ska gå fortare. Jag frågade inte om statsrådet hade pausat sina ambitioner. Det tror jag inte. I tidigare diskussioner har vi ju funnit att vi har väldigt lika ambitioner på området. Jag frågade: Har statsrådet som en konkret åtgärd för att lindra besvären uppmanat Skanova, delvis statsägt via Telia, att pausa sin nedmontering av det fasta nätet? Här hamnar vi nämligen i en situation där människor i Västerbotten, Småland och andra delar av landet helt och hållet blir utan telefoni eller mobil kommunikation eftersom nätet klipps för att någon trodde att 700-bandet skulle komma i stället. Peter Eriksson nämner i sitt interpellationssvar nästa generation av mobilt band, 5G, och dess betydelse för landsbygden. Så är det. Det kommer att ha en dramatisk betydelse för hela vårt samhälle i fråga om transporteffektivitet, smarta industriella processer och enklare funktioner i samhället. 5G kallas sakernas internet. Men för att den teknologin, exempelvis applicerad i självkörande bilar, smarta hus, nya industriella processer och hälsovård, över huvud taget ska vara tillgänglig utanför landets storstadsområden - det är alltså 80-90 procent av landets yta - förutsätts att det finns en motorväg att köra på. Det är 700-bandet. 5G står för dörren, statsrådet, och motorvägen är nu blockerad. Känner sig statsrådet trygg?
Herr talman! Ja, jag känner mig trygg. Det var en konflikt mellan de olika myndigheter som var berörda. Kommunikationen och samtalet mellan dem fungerade inte ordentligt, men jag bedömer att detta är på väg att lösas. Jag vet vilka ambitioner regeringen har och att det till syvende och sist är regeringen som styr myndigheterna. Med detta som grund känner jag mig trygg med att det kommer att gå betydligt fortare än vad som befaras av dem som är rädda för att detta ska bli en långbänk och ta flera år. Jag kommer att göra allt jag kan för att detta ska gå betydligt fortare än så och för att det ska landa i att vi får en väl fungerande 5G-struktur över hela landet och även, relativt snart, väl fungerande tal inom 4G. Detta kommer att göra att vi får bättre kommunikationer och möjligheter att ersätta det kopparnät som nu avvecklas med mobila varianter. Faktum är att det kopparnät som avvecklas inte är framtidssäkert. Det fungerar inte på det sätt som vi skulle vilja och som vi känner att vi i normala fall har behov av, både på landsbygden och i städerna. Jag tror inte att det är någon lösning att försöka stoppa det gamla nätet, som ändå är på väg att ersättas av mobila lösningar.
Herr talman! Jag tror inte att vare sig statsrådet eller jag sätter våra förhoppningar till kopparnätet. Men det här är en situation där vissa människors enda kommunikation med omvärlden består i ett kopparnät. Man noterar hur detta klipps ned och stängs ned, och detta sker i en fas där man trodde att det skulle komma en ersättning. Denna ersättning har nu bromsats genom ett regeringsbeslut, och det är ovisst för hur lång tid. Då uppstår ett glapp som möjligtvis är större än det glapp i kommunikationen som verkar finnas på regeringens kanslier, som borde ha väl så lätt att kommunicera sinsemellan. Jag nämner detta eftersom statsrådet hänvisade till kommunikationsproblem. Två tre år - förhoppningsvis kortare. Jag delar statsrådets förhoppning, men jag känner mig osäker på om den verkligen är rimlig. Sett i det stora hela är detta försvinnande lite tid, men omsatt till ny teknik och dess applicerande i samhället - när vi talar om it-kommunikationens utvecklingshastighet - är två tre år oceaner av tid. Det fummel som jag känner oro för, som har orsakat att 700-megahertzfrågan har sinkats, leder till att ny teknik applicerad i arbete, utbildning, hälsovård, företagande, kultur och sociala kontakter riskerar att inte komma hela landet till del. Då klyver vi landet, regionalt och socialt. Jag hoppas att statsrådets energi och ambition ska räcka till att minimera det glapp som har uppstått. Låt mig liksom tidigare talare be att få framföra ett tack för svaret och tillönska alla en god jul och nyårshelg!
Herr talman! Jag delar helt och hållet interpellantens åsikt att det är en avgörande fråga att vi får ut bra mobil kommunikation och bra fiberkommunikation till landsbygden i Sverige. Det är inte acceptabelt att vi lämnar väsentliga delar av Sveriges befolkning utanför det framtida samhälle som vi håller på att bygga upp. Mer eller mindre alla servicetjänster - från hälsovård till kommuner och myndigheter - kommer i framtiden, åtminstone i stor utsträckning, att ligga på nätet. Om vi ska vara med på hyggligt lika villkor måste hela Sverige kunna vara med. Jag håller helt och hållet med om detta. Jag kan lova att jag kommer att göra allt jag kan, och jag tror att vi - som det ser ut i dag - har goda förutsättningar att gå i land med den målsättningen.